Herr talman! Sedan år 1965 har det pågått ett utvecklingsarbete inom statistiska centralbyrån i fråga om en för hela arbetsmarknaden gemensam sysselsättningsnomenklatur. Projektet bedrivs i samråd med arbetsmarknadens parter, kommunförbunden och arbetsmarknadsstyrelsen. Under några år har jag försökt att följa projektet, och vid olika tillfällen har jag också aktualiserat frågan i riksdagen. Därför måste jag i dag konstatera att utvecklingsarbetet inte går i acceptabel takt — det går mycket långsamt. Låt vara att det är en svår fråga. Huvudansvaret för projektet ligger på statistiska centralbyrån, även om Övriga samarbetspartner också har lagt ned ett mycket omfattande och kostsamt utredningsarbete. Orsaken till projektets ”snigelfart” ligger närmast i att de av samhället tilldelade medelstillskotten varit alltför snäva. Min kollega på länsbänken Eric Marcusson har i motionen 405 argumenterat för projektets centrala betydelse och vikten av att nomenklaturen kommer till stånd. Jag skall inte här upprepa argumentationen, men det synes oss mycket angeläget att förhandlingsparterna får tillgång till en sysselsättningsnomenklatur som de —i enlighet med 1974 års överenskommelse — själva kan bygga på med en svårighetsindelning för att därigenom få fram en differentierad lönestatistik. Vi tror att en sådan lönestatistik skulle bidra till en sakligare diskussion inför förhandlingar mellan de olika parterna. Detta borde inte minst statsmakterna ha intresse av att på allt sätt stödja. Ett sådant stöd bör ske genom att statistiska centralbyrån får möjlighet att i samråd med de i projektet deltagande parterna snarast färdigställa den påbörjade sysselsättningsnomenklaturen, som sedan av olika intressenter kan byggas på för olika användningar.

Numera synes det, som bekant, åtminstone inom regeringspartierna råda inte så begränsade ekonomiska ramar för samhällsutgifter som det förelåg i samband med den allmänna motionstiden. Men utskottet säger att riksdagen inte kan arbeta med förutsättningen att det finns lediga resurser vid myndigheten, och sålunda bygger man upp ett yrkande om avslag på vår motion på dessa s.k. formella hinder. Jag är naturligtvis väl medveten om att just statistiska centralbyrån av ekonomiministern behandlats mycket snävt i budgetpropositionen. Av den anledningen har jag viss förståelse för utskottets skrivning. Men då borde detta också ha varit argumentet. Utskottet har inte i sitt betänkande behandlat motionen när det gäller själva sakfrågan, nämligen projektets angelägenhetsgrad. Det kan bero på att utskottet anser att det inte ingår i deras kompetensområde — det ligger ju närmast på arbetsmarknadsdepartementet. I sak beklagar jag handläggningen av motionen. Men det föreligger ett enhälligt utskottsbetänkande, och det gör att jag inte anser mig kunna ställa något speciellt yrkande i dag, utan jag får inrikta mig på att finna en form för att på annat sätt här i riksdagen aktualisera själva sakfrågan.

Herr talman! Vi har sedan några år tillbaka upplevt en snabb utbyggnad av statistikproduktionen i vårt land. I årets budgetproposition föreslås att den expansionsperioden växlas över till en konsolideringsperiod, och därom tycks det råda bred enighet. Konsekvenserna av detta är naturligtvis att anslagsökningarna till statistiska centralbyrån är små. Detta faktum kan möjligen innebära en viss eftersläpning i det långsiktiga projektoch utvecklingsarbetet, men det finns f.n. inte någon anledning till oro på den punkten. I motionen 653, som C.-H. Hermansson yrkat bifall till, förs fram ett antal önskemål om ytterligare insatser i fråga om statistikproduktion utöver vad medelstilldelningen i budgetpropositionen medger. Redan av vad jag har sagt om att statistikproduktionen befinner sig i en konsolideringsperiod framgår att man nu inte bör upparbeta nya statistikområden. Därtill kommer att det mesta som nämns i motionen och som här nämndes av Carl-Henrik Hermansson i stor utsträckning är tillgodosett. Låt mig nämna ett par exempel. Invandrarnas levnadsförhållanden har berörts i en speciell levnadsnivåundersökning, nr 9. Invandrarverket och statistiska centralbyrån utreder f. n. tillsammans invandrarnas språkförhållanden. Man har också påbörjat en sysselsättningsutredning vad gäller invandrarna. De stora levnadsnivåundersökningarna omfattar vidare sådana frågor som arbetstid, arbetsmiljö och yrkesskador. I fråga om yrkessjukdomarna täcks motionsönskemålet om mera statistik av flera olika uppdrag C.-H. Hermansson nämnde ett sådant. Utredningsarbete pågår också vad gäller statistik över kapacitetsutnyttjandet inom industrin. Ganska mycket av det som herr Hermansson efterlyste är alltså tillgodosett i dagens statistikproduktion. Jag vill tillägga att enligt min mening är statistiska centralbyråns kontaktnät väl utvecklat när det gäller att tillgodose behovet av kontakter mellan å ena sidan statistikproducenterna och å andra sidan avnämarna. När det gäller motionen 405, som herr Jadestig talade om, bygger den såvitt jag kan förstå på ett missförstånd. Arbetet på en sysselsättningsnomenklatur för hela arbetsmarknaden kan inte påskyndas genom att statistiska centralbyrån får större anslag, vilket i och för sig inte heller begärs i motionen. Men det är då inte heller någon mening med att uttala sig om den interna medelsprioriteringen inom SCB. Herr Jadestig tyckte att utskottet hade givit motionen en formell behandling. Vi har gått på den hemställan som finns i motionen och som utgår ifrån att det skall ske en omprioritering av de medel som står till SCB:s förfogande. Eftersom ifrågavarande arbete inte lider av brist på pengar finns det inte anledning att göra någon omprioritering. Det finns inte heller någon anledning att anvisa ytterligare medel, något som inte heller motionärerna begär. Till sist en punkt där finansutskottet har gjort en smärre ändring i budgetpropositionen. Det gäller de sympatiundersökningar som berörts tidigare i debatten, som ju har ett stort informationsvärde. De har hittills finansierats genom statsanslag, men i budgetpropositionen hade dessa anslag föreslagits utgå och ersättas av uppdragsfinansiering. Statistiska centralbyrån har tillfrågat partierna om de vill eller kan finansiera undersökningarna. Alla partier har givit samma svar, nämligen att de inte har möjlighet att svara för finansieringen, samtidigt som de markerat sin uppskattning av att undersökningarna görs. Dessa undersökningar har sitt stora värde genom ett stort urval, genom möjligheter till uppsplittring på flera underkategorier och genom en hög grad av jämförbarhet.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
Herr talman! Utskottets ordförande säger att projektet inte lider brist på pengar. Men det är bristen på pengar som egentligen är pudelns kärna. Under de år som projektet pågått sedan 1965 har man vid flera tillfällen haft finansiella svårigheter och brist på de reella resurser som behövs för att få projektet slutligt i hamn. Det här är ett mycket viktigt och centralt problem för arbetsmarknadens parter, och såväl tjänstemannaorganisationer som Landsorganisationen har själva i hög grad prioriterat det här arbetet, men det behöver göras i samverkan med samhället. Här spelar statistiska centralbyrån en väsentlig roll, och jag vågar påstå att brist på resurser i statistiska centralbyrån är ett av hindren när det gäller att få fram en lösning av nomenklaturfrågorna. Men nog är det mer än formella hinder på grund av en att-sats att inte utskottet självt vill prioritera. Det har vi heller inte krävt, utan vi har i vår motion begärt att riksdagen i en skrivelse till regeringen skulle påpeka angelägenheten av att arbetet påskyndas och av att vi får ett positivt resultat av det här tekniskt invecklade arbetet.
Herr talman! Vad jag sade var att den här problematiken inte påverkas av hur mycket pengar man ger statistiska centralbyrån, bl.a. därför att projekten bedrivs i samarbete mellan SCB och ett stort antal andra instanser. Enligt min uppfattning — och den har jag fått verifierad från statistiska centralbyrån — är det alltså inte en fråga om medelstilldelningen till SCB. Det är det egentligen inte i herr Jadestigs motion heller, eftersom herr Jadestig inte yrkar på mer pengar. När herr Jadestig skrev motionen måste han ändå ha förstått hur det var fastän han har glömt det i dag.
Herr talman! Vi har inte begärt mer pengar till statistiska centralbyrån utan en omprioritering av de resurser man har — för att få fram just detta projekt.
Herr talman! Det är en alldeles felaktig metod. Det kan säkert göras omfördelningar inom SCB, men det är inte riksdagens uppgift att göra det i samband med medelsbeslutet.
Herr talman! Jag vill närmast till herr Carl-Henrik Hermanssons förnöjelse upplysningsvis meddela, därest han inte har observerat det, att ekonomiministern faktiskt redan har börjat en nedräkning av anslaget för galtoch betäckningsstatistiken. Man har föreslagit en nedtrappning med 90 000 kr., som skall täckas genom uppdragsfinansiering. Jag vill vidare meddela för kammarens kännedom att jag i den preliminära omröstningen i utskottet gick på den linje i huvudfrågan som Knut Wachtmeister talade för, alltså reservationslinjen. Jag var inte med vid justeringen, men jag kommer självfallet att rösta för reservationen.
Herr talman! Jag anförde detta med galtoch betäckningsstatistiken bara som ett exempel på att vår statistikproduktion fortfarande präglas av en del ålderdomliga inslag. Det är inte säkert att fördelningen av tillgängliga resurser på olika områden inom SCB är just den som skulle vara mest rationell, sett ur det nutida moderna samhällets synpunkt. Det var ett litet mer kuriöst exempel som jag anförde, där utvecklingen själv säkert kommer att rätta till förhållandena. Men det finns andra områden kvar, och jag menar att ett väsentligt krav i vår motion är kravet på en omprioritering av användningen av de resurser som står till förfogande. Jag vill också replikera till utskottets talesman herr Molin: Det är riktigt att levnadsnivåundersökningarna börjat ta upp några av de frågor som vi har uppmärksammat i vår motion, men det gäller inte samtliga punkter som vi har berört. Även om han anför att det pågår ett arbete för att få fram statistiskt material om kapacitetsutnyttjandet i industrin — något som jag hälsar med stor tillfredsställelse — återstår exempelvis frågan om att göra en mer rationell statistik över förmögenhetsägandet och förmögenhetsbildningen. Jag har inte sett några tendenser till att en sådan kommer att göras, men jag tror att herr Molin kan dela min uppfattning att detta är av behovet påkallat. Även den fråga som gäller förändringarna i arbetets karaktär har uppmärksammats mycket litet i den offentliga statistikproduktionen. Jag tror att även den frågan är väsentlig för många människor. Jag har anfört dessa exempel för att peka på att det återstår många områden, för vilka det vore värdefullt att få fortlöpande informationer om förhållandena. Mot den bakgrunden vidhåller jag mitt krav på att en offentlig utredning skulle vara lämplig.

Herr talman! I finansutskottets betänkande nr 23 behandlas under p. 18 motioner i kommunalekonomiska frågor. Vid utskottets betänkande har Knut Wachtmeister och jag fogat ett särskilt yttrande där vi påpekar att utvecklingen på den kommunalekonomiska sidan är sådan att en fortsatt uppmärksamhet är nödvändig. Finansutskottet påpekade redan i sitt betänkande nr 10 s. 27 för innevarande riksmöte att det utrymme som under de närmaste åren kommer att finnas för nya, kostnadskrävande åtaganden inom den offentliga sektorn är utomordentligt begränsat. Utskottet fortsatte: ”Under år 1977 beräknas den kommunala konsumtionen stiga med mer än 4 96 och investeringarna med hela 10 96. En sådan ökningstakt kan vara försvarlig i ett läge med svag efterfrågan från andra tungt vägande sektorer. I ett något längre perspektiv är det emellertid otänkbart med en sådan ökningstakt. ——-— Vid den anspänning av våra resurser som krävs under kommande år för att öka industriproduktionen och betala tillbaka våra utlandsskulder måste den kommunala expansionen bromsas upp. Metoderna härför får övervägas bl.a. i anslutning till beredningen av den kommunalekonomiska utredningens förslag.” Utredningen är f.n. ute på remiss och förslag kan väntas till nästa Nu råder det bred politisk enighet om nödvändigheten av att få en uppbromsning av den kommunala utgiftsexpansionen under de närmaste åren. Det är emellertid inte möjligt eller önskvärt med ett reformstopp, utan vad som måste diskuteras är en fördelning av reformutrymmet över en längre period. Men det är utomordentligt viktigt att inse, att om uppbromsningen inte påbörjas omedelbart kan det komma att krävas ännu hårdare utgiftsprövningar om några år. Enligt den kommunalekonomiska utredningens betänkande är ca 2 96 per år i kommunal konsumtionsökning intecknade fram till 1980 för utbyggnaden av barnomsorgen och långtidsvården samt för att klara förändringarna i åldersstrukturen i övrigt. Då har utredningen inte beaktat eventuellt ökad personaltäthet inom vårdsektorn. Den genomsnittliga ökningstakten per år under tiden 1975-1980 enligt kommunernas egna planer beräknas till 3,9 26. Riksdagen däremot anförde våren 1976 vid behandling av långtidsutredningens beräkningar att den kommunala konsumtionsökningen per år skulle ligga i intervallet 1,9-3,4 96 i volym. Det utrymme som står till buds är i hög grad avhängigt av hela landets ekonomiska utveckling, men det är även en fråga om en avvägning mellan privat och offentlig konsumtion. Utredningen påpekar också att ökningen av den privata konsumtionen inte bör understiga 1 26 per år om man skall undvika sänkt realinkomst för de aktiva grupperna. Det finns då inget utrymme kvar för en kommunal expansion av nuvarande omfattning. Olika styrmedel måste alltså prövas för att åstadkomma den önskade uppbromsningen av den kommunala utgiftstakten i förhållande till de kommunala planerna. F. n. finns betydande möjligheter för statsmakterna att genom styrning av investeringar och upplåning påverka den kommunala investeringsverksamheten. Däremot är de nuvarande möjligheterna att påverka den volymmässiga utvecklingen mycket begränsade, och får den kommunala expansionen fortsätta som hittills fram till 1985 skulle vi få en kommunal utdebitering på 36 kr. — en helt oacceptabel nivå. Ansträngningar att dämpa utgiftsutvecklingen måste göras i planerade former, så att drastiska nedskärningar i framtiden undviks. Det är i det sammanhanget man skall se Lars Ahlmarks m.fl. motion, som mycket bra belyser problemen. Jag anser det självklart att den slutgiltiga avvägningen mellan olika kommunala ändamål skall göras av kommunernas beslutande organ. Men även om jag vill understryka kommunalmännens ansvar för bromsning av den kommunala expansionen finns det också anledning att betona statens ansvar i sammanhanget. Staten måste på ett helt annat sätt än tidigare vara aktsam för att inte pressa den kommunala verksamhetsvolymen uppåt. Staten kan dessutom tvingas att här ta ett övergripande ansvar. Hög handlingsberedskap behövs, men i avvaktan på behandlingen av den kommunalekonomiska utredningens betänkande har jag under punkten 18 inget annat yrkande än om bifall till finansutskottets hemställan och avslag på motionerna.

Herr talman! Jag måste börja med att konstatera att utskottet inte har sakbehandlat vår motion. Nu är detta inget ovanligt utan tillhör kanske det normala beteendet i utskottets behandling av vpk:s olika förslag. Det har i dag förts en omfattande dechargedebatt om statsrådens sätt att arbeta och utöva sitt ämbete. Med den nonchalans som utskotten visar mot vänsterpartiet kommunisternas olika motioner vore det på sin plats att talmannen gjorde en granskning av utskottens sätt att sakbehandla motioner i denna riksdag. Den nuvarande ordningen, där de borgerliga partierna diskriminerar och ställer ett parti utanför utskottsarbetet samtidigt som utskotten icke sakbehandlar frågorna, utgör ett hot mot den parlamentariska demokratin. Kommunalskatterna har ökat kraftigt. Vid 1950-talets början låg den kommunala utdebiteringen på omkring 10 kr. I början av 1960-talet var utdebiteringen ca 15 kr. Efter de kraftiga höjningarna för 1978 uppgår den till mellan 28 och 29 kr. Ett betydande antal kommuner kommer över 30 kr. och några t.o.m. upp till 32 kr. i utdebitering. Medelutdebiteringen har fördubblats sedan 1960 och tredubblats sedan 1950. Under de år som gått sedan den första kommunalekonomiska utredningen tillsattes år 1971 har kommunalskatterna stigit med ungefär 6 kr. Enligt beräkningar gjorda av kommunalekonomiska utredningen 1976 skulle medelutdebiteringen 1985 uppgå till 36 kr., om inga särskilda åtgärder vidtas. I samband med denna kommunala expansion visar sig också ojämlikheterna mellan kommunernas service alltmer. Det blir inte så sällan som kommuner med hög kommunalskatt har den sämsta kommunala servicen. Så är exempelvis förhållandet mellan kommuner inom Stockholms län. Den inomregionala skatteutjämning som tidigare beslutats om är ingen bra lösning. Den är ett lappverk. Endast en utjämning för alla kommuner i landet kan vara en lösning, som motsvarar ett samhällsintresse. Varför skall det då vara så att i vissa kommuner är det en hög kommunalskatt med sämre service än i andra där man har en förhållandevis lägre kommunalskatt och kanske t.o.m. bättre service? De som drabbas värst av denna politik är låginkomsttagarna, de utslagna och barnfamiljerna. Även pensionärer råkar illa ut i dessa kommuner. Vänsterpartiet kommunisterna har i kommunalekonomiska utredningen föreslagit ett rättvisare skattesystem, ett skattesystem som tar över de stora kommunala utgifterna och överför dem till statsskatten. Detta innebär att de proportionella kommunalskatterna skulle bli oerhört små, och i stället skulle den progressiva statsskatten få bära dessa kostnader. Det skulle också innebära att progressiviteten inte urholkas, vilket nu är fallet. Det nuvarande systemet överför nämligen skattebördorna i allt större utsträckning från den progressiva statsskatten till den proportionella kommunalskatten. Skattebördorna överförs nu i än högre grad än tidigare från de höga inkomsttagarna till de lägre, alltså en klar ojämlikhetsprofil. Men det är inte bara på detta område som denna övervältringspolitik äger rum. Regeringen har devalverat med 20 96, höjt momsen med 3 96, sänkt marginalskatten främst för höga inkomster och samtidigt infört en s.k. inflationsskyddad statsskatteskala. Även denna åtgärd underlättar för de högsta inkomsterna. Hela tiden attackeras lönearbetarna. När vänsterpartiet kommunisterna lagt sitt förslag till genomgripande skattereform har utredningar inte behagat att utreda huruvida detta system är bra eller användbart. När därför utskottet avfärdar motionen med att utredningarna remissbehandlas, är detta en sanning med stor modifikation. En förutsättning för remissbehandling är ändå att frågan har utretts och ett resultat föreligger att ta ställning till. Därför ljuger utskottet när det påstår att vårt förslag är föremål för remissbehandling. Denna vår motion är ett led i en större omfördelning av kostnaderna från kommunerna till staten. Tidigare var det inte så svårt att få också centern med på att kostnadsfördelningen behöver ändras till kommunernas fördel. Men efter 1976, då centern ingick i den Bohmanska regeringen, har det skett en väldig omsvängning. Nu följer centern villigt och glatt en politik som medför ökat skattetryck på lågoch mellaninkomsttagare, medan de stora inkomsterna lättas på en del av trycket. Omfördelningens effekter står helt klara. Det kommer också löntagarna att ge uttryck för i framtiden. Regeringens och den borgerliga riksdagsmajoritetens ideologi slår mot dem i samhället som har det svårast. I denna omfördelningspolitik har även de socialdemokratiska ledamöterna sitt ansvar. Men för regeringen är det inte endast en fråga om omfördelning mellan de olika inkomsttagarna, utan alltmer framtonas också dess företagsvänliga attityd. Sänkta arbetsgivaravgifter var det inte länge sedan vi upplevde, och nu är ytterligare sådana sänkningar aktuella. I går kunde inte regeringens senaste reaktionära förslag stanna innanför kanslihusets väggar. Då kom ryktet om ytterligare sänkningar ut till allmänheten. Det rörde sig om att ta 4 26 av löntagarnas pengar och ge till kapitalisterna. I dag har detta rykte besannats genom ett uttalande av statsminister Thorbjörn Fälldin. Han har enligt TT sagt att arbetsgivaravgiften den I juli i år kommer att sänkas med 2 26, och om detta inte visar sig tillräckligt sker ytterligare sänkningar den 1 januari 1979, då beträffande andra avgifter som arbetsgivare erlägger, pensionsavgifter, sjukförsäkringsavgifter eller liknande. De pengar som regeringen här ger till företagen är pengar som löntagarna hartvingats avstå från i avtalsförhandlingar, där löntagarorganisationerna har tagit s.k. samhällsansvar. Först och främst är det horribelt av löntagarnas organisationer att ta någon form av ansvar för en kapitalistisk marknadsekonomi. Ett av resultaten av detta har nu visat sig. Dessutom är det en defensiv attityd, när man på ledande socialdemokratiskt håll säger att löntagarna inte har en chans att få ut de pengar som de avstått från i tidigare avtalsrörelser i och med att avtalsrörelsen är över. Avtalsrörelsen är inte över. Den pågår fortfarande. Det går — om man vill förstås — att ställa regeringen inför ultimatum. Avtalen på den kommunala sidan är inte klara. Många avtal på den s.k. öppna marknaden är än så länge bara preliminära, och så länge de inte är definitiva kan de spelas ut som ett hot mot regeringspolitiken. Det är en väg som löntagarorganisationerna borde gå, en väg som innebär kamp mot krisen och den borgerliga regeringspolitiken. Det finns här inga formella hinder. Herr talman! Det är svårt att i den här debatten låta bli att komma in på regeringens ekonomiska politik i stort. Den kommer till uttryck på många sätt, inte bara när det gäller kommunalskatterna utan även i andra ekonomiska frågor. Det är därför svårt att från den övriga ekonomiska politiken isolera frågan om att ge kommunerna kompensation för mervärdeskatten. Vpk:s förslag att kompensera kommunerna för den mervärdeskatt som de erlägger skulle innebära lättnader för kommuninvånarna och överföra en del av.det proportionella skattetrycket till den progressiva skatten. En sådan överföring genomsyrar hela den skattepolitik som vänsterpartiet kommunisterna står för. Herr talman! Jag yrkar bifall till motionen 639.

Herr talman! Den behandling som finansutskottet beträffande de kommunalekonomiska frågorna har bestått motionerna i allmänhet och motionen 1387 i synnerhet kan inte betecknas som något annat än höggradigt nonchalant. För varje kommunalpolitiskt verksam människa i detta land är finansieringsfrågorna en ständig huvudvärk. Man får inte bara pruta på sina ambitioner, utan man tvingas också till beslut som innebär faktiska nedprutningar på barnomsorgens, undervisningens och sjukvårdens områden. Framför allt på det senare området och speciellt då inom långvården förekommer i landet mängder av dagliga tragedier. Vården av de gamla är behäftad med sådana brister att talet om en välfärdsstat borde fastna i halsen på dem som använder begreppet. Barnomsorgen är ett annat område där gapet mellan uttalad målsättning och verklighet är stort, och som orsak till eftersläpningen får alltid kommunernas dåliga ekonomi tjänstgöra. Kommuninvånarnas krav på bättre kommunala tjänster och service växer, och detta med all rätt. Vi har i vår motion tagit upp den problematik som illustreras av det förhållandet att Stockholms kommun utgår ifrån att var femte skolpojk är dömd att gå under i nöd, kriminalitet, alkoholism och narkotikamissbruk. Situationen är om inte lika svår så ändå likartad i många av landets kommuner. Kommunernas ekonomi klarar inte att man vidtar åtgärder för att lösa dessa akuta problem. Och samhället i stort har verkligen varken moralisk rätt eller ekonomiskt råd att acceptera en fortsättning på denna utveckling. Det är lätt att säga — som utskottet i praktiken gör — att detta är inte riksdagens eller regeringens bord. Men jag är helt säker på att denna argumentation inte går hem bland vanligt folk. Med all rätt gör man regeringen ansvarig för politiken i dess helhet. Och jag utgår ifrån att såväl regering som utskott vet att kommunalskatterna har nått taket, även om något sådant ännu inte är spikat. Landets arbetare vet att kommunernas allt svårare ekonomiska situation i sista hand drabbar dem och de grupper som har det sämst ställt. Det är dessa grupper som får bära den stora bördan när kommunala skatter och taxor höjs. Men eftersom skatterna, som jag redan sagt, är så höga att ytterligare höjningar är i det närmaste omöjliga, söker kommunerna andra vägar: dels skär man ned utgifterna, dels tvingas man ut på en dyr lånemarknad. Följden blir stora ränteskulder och än större problem. Utskottet hänvisar till kommunalekonomiska utredningen och gör det trots att det inte kan vara obekant att den allmänna uppfattningen om utredningen är att den var ett berg som födde en råtta — eller kanske rättare en mus. Låt mig också visa på att vi i arbetarpartiet kommunisterna verkligen inte är ensamma om vår uppfattning att de tunga posterna som undervisning, barnomsorg och sjukvård inte bör ligga på den kommunala budgeten. Göteborgs kommun t.ex. har i sitt remissvar till utredningen starkt ifrågasatt kommunalskatten som finansieringsform för dessa poster. Utskottet ger också ett vagt löfte om förbättringar genom skatteutjämningssystemet. Men detta instrument är för länge sedan förbrukat. Det har varit och är en form av fattigvård. Utjämning i vidare mening kan inte uppnås genom fattigvårdsbidrag. För alla som vill se Sverige som en enhet, inte bara geografiskt utan även när det gäller människornas utbildning och sociala omvårdnad, finns det bara en väg att gå, nämligen att staten övertar de stora utgiftsposterna. Men, herr talman, man måste också i denna debatt visa på vilken återvändsgränd skattepolitiken har hamnat i: ständigt ökade kostnader för kommuner och stat genom ökad utslagning och arbetslöshet. Basnäringarna paralyseras av strukturrationaliseringar. Kapital exporteras ur landet eller låses i improduktiva s.k. sakvärden. Investeringarna i produktiva verksamheter minskar. Följden blir en allt större börda på de arbetande människorna. För de flesta framstår inkomstskatten som alltför hög. Vi har i vår motion 1387 talat för en övergång från nuvarande skattepolitik, där inkomsten och konsumtionen utgör basen för skatteuttaget, till en produktionsbeskattning.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

Herr talman! I motionen 1977/78:504 hemställs att riksdagen hos regeringen begär att en särskild beredning tillsätts med uppdrag att med utgångspunkt i kommunalekonomiska utredningens arbete framlägga ett konkret förslag till lagstadgat kommunalt skattetak. Utskottet anser att det vore olämpligt om riksdagen toge ställning i sak till frågan om en begränsning av den kommunala beskattningsrätten med tanke på att kommunalekonomiska utredningens betänkande är föremål för remissbehandling. I ett särskilt yttrande anför utskottets moderata ledamöter —- som Rune Rydén redan påpekat — såsom sin uppfattning att utvecklingen kommer att visa hur nödvändig en fortsatt uppmärksamhet kring frågan om ett kommunalt skattetak ter sig. Låt mig kort motivera motionens hemställan. Den kommunala verksamheten expanderar mycket snabbt. Även skatteunderlaget växer men inte på något sätt i samma takt. Detta har medfört att ständigt nya höjningar av den kommunala utdebiteringen blivit nödvändiga. Medelutdebiteringen — primärkommunal och landstingskommunal — var 1960 13:86 kr. ; den är för 1978 27:74 kr. Kommunalekonomiska utredningen beräknar att med en årlig volymökning av den kommunala konsumtionen på 3,5 96 åren 1977-1985, finansierad genom kommunalskatter, skulle behovet av utdebitering 1985 vara ca 36 kr. Då skall observeras att volymökningen 1960-1975 i genomsnitt var 5,9 96, och några tendenser till att den skulle begränsas till 3,5 96 per år kan ej skönjas. En kommunal skatteutdebitering på nivån 36 kr. år 1985 anser kommunalekonomiska utredningen oacceptabel. Skall denna utveckling förhindras kan man gå två vägar: antingen får man bekosta expansionen på annat sätt — i praktiken genom statsbidrag, eftersom höjda avgifter inte kan ge intäkter av den storlek som här måste till — eller också får volymökningen hejdas. Den förra vägen löser problemet enbart på ytan. Den avvägning som måste göras gäller ju inte så mycket hur en kommunal expansion skall finansieras utan hur samhällets totala resurser skall fördelas. Med den utgångspunkten har riksdag och regering redan tidigare gjort klara markeringar. I årets finansplan sägs t.ex. ifrån att en väsentligt större återhållsamhet i fråga om kommunala utgiftsökningar är ”oundgängligen nödvändig under kommande år för att bereda utrymme för en rimlig utveckling av den privata konsumtionen”. Även finansutskottet har gjort motsvarande ställningstagande i sitt betänkande nr 10 innevarande riksmöte. Vilka metoder skall man då välja för att nå detta resultat? Kommunalekonomiska utredningen väljer att gå på frivilliglinjen och räknar med att överläggningar mellan stat och kommunförbund skall ge effekt. En inom landstingsområdena genomförd samordning av budgetarbetet förutsätts också bidra till en positiv förändring. Utan att vilja förringa värdet av kommunalekonomiska utredningens förslag tillåter jag mig betvivla att den väg man anvisar kommer att visa sig framkomlig. Vi har redan erfarenheter av frivilliga överenskommelser, låt vara i mindre genomarbetad form än vad kommunalekonomiska utredningen föreslår. 1977 träffades en sådan, som tillförde kommunerna 720 milj.kr. för 1978. Av den återhållsamhet som i gengäld ställdes i utsikt blev dock föga. Inför 1978 höjde primärkommuner och landsting skatten med i genomsnitt 1:83, dvs. den största kommunala skattehöjning som genomförts i vårt land. Kanske kan en fastare, frivillig överenskommelse få något bättre effekt — jag hoppas verkligen det —- men någon avgörande förändring tror jag inte är möjlig att åstadkomma den vägen. Man underskattar lätt den dynamik som är inbyggd i de kommunala verksamhetsformerna. De ledamöterna i fullmäktigeförsamlingarna vilka beslutar om skattesatsen är ofta också ledamöter i styrelser och nämnder, som i sina äskanden ställt långtgående krav — i sin tur uppmuntrade av ambitiösa förvaltningar. Förväntningarna på kommunala insatser är stora inom en rad olika områden. Det är svårt för kommunalpolitikerna att i varje enskilt fall motivera återhållsamhet. Skall man rida spärr mot den nuvarande utvecklingen behövs ett yttre tryck, vilket en begränsning av utdebiteringsrätten kunde utgöra. Först då kan man påräkna den handfasta prioritering som är nödvändig, en mer realistisk planering, rationalisering av verksamheten — inte minst inom s.k. prioriterade sektorer — och en allvarlig ambition att fasthålla en bestämd budget. Ofta hävdas att ett skattetak hotar den kommunala självstyrelsen. Det är ett ohållbart resonemang. Självstyrelsens kärna är rätten för kommunerna att på ett fritt sätt på disponera tillgängliga resurser. Den friheten kan i olika avseenden vidgas. Men den övergripande fördelningen av konsumtionsutrymmet mellan de enskilda människorna, staten och kommunerna samt ansvaret för samhällsekonomin i stort åvilar statsmakterna. Den kommunala expansionen hotar balansen i dessa avseenden. Då måste ett ingripande kunna ske. Jag har kortfattat berört dessa frågor, väl medveten om att utskottet inte nu önskat gå in på den sakdiskussionen utan vill avvakta de initiativ som kan komma från regeringen sedan den kommunalekonomiska utredningen remissbehandlats. Hemställan i motionen avser emellertid en beredning med uppgift att framlägga ett konkret förslag till kommunalt skattetak. Ett sådant beslut kan enligt min uppfattning fattas redan nu. Kommunalekonomiska utredningen ställer sig avvisande till en begränsning av den kommunala utdebiteringsrätten. Jag har förståelse för att den, speciellt mot bakgrund av de pressade tidsramar man arbetade med, inte detaljgranskade frågan om utformningen av en sådan begränsning. Utredningen för en diskussion — jag hänvisar den intresserade i första hand till s. 154-161 i betänkandet — men de exempel på utformning av lag om skattetak som ges verkar tämligen schablonartade. Speciellt frågan om kopplingen av skattetaket till skatteutjämningssystemet förtjänar att belysas Enligt utskottet kan ett konkret förslag till begränsning av utdebiteringsrätten utarbetas utan att en särskild beredning tillkallas. Det är i och för sig ett intressant uttalande. Jag tror dock att en beredning vore av värde och att ett positivt beslut i den frågan skulle innebära en tidsvinst, jämfört med om utarbetandet av ett konkret förslag kommer i gång först senare. Herr talman! Med hänvisning till det anförda yrkar jag bifall till motionen 504.

Herr talman! I finansdebatten den 1 mars berördes frågan om den kommunala ekonomin av flera talare. Jag tog själv upp de kommunala finansieringsproblemen och den alltför höga expansionstakten på den kommunala sektorn. Frågan om ett kommunalt skattetak eller annan form av reglering av den kommunala beskattningen togs upp i andra inlägg. I det här betänkandet har finansutskottet inte gått in närmare på att sakbehandla grunderna när det gäller den kommunala ekonomin, av det enkla skälet att vi har en utredning —- den kommunalekonomiska utredningen —-som har tagit upp det här problemet. Den utredningen är f. n. på remiss och därefter följer beredning i departementet som skall leda till förslag till riksdagen. Riksdagen brukar ju inte föra fram sakförslag i ett sådant skede av beredningen i en fråga, och det är inte heller förenligt med vår praxis att då, som begärs i en motion, tillsätta en speciell beredning om saken. Vi menar därför att det är fel att nu ta ställning till förslag som innebär större förändringar i de ekonomiska relationerna mellan staten och kommunerna. Detta är inte uttryck för någon nonchalans från utskottets sida mot motionärerna utan i stället ett uttryck för en praxis här i riksdagen, vilket möjligen de få talare som kritiserat finansutskottet inte känner till, med tanke på den relativt korta tid de varit i riksdagen. Låt mig bara på denna punkt säga, för att det inte skall uppstå några missförstånd, att finansieringen av den kommunala verksamheten och kostnadsrelationen mellan staten och kommunerna är utomordentligt viktiga frågor, icke minst med tanke på att kommunerna har att i hög grad finansiera så angelägna uppgifter som barnomsorg, åldringsvård och sjukvård. De mycket stora statsbidrag som utgår till kommunerna är självfallet ett uttryck för detta förhållande, och de punkter som vi helt nyligen har antagit är en rätt god illustration till det. Vi har under punkterna 12-17 i finansutskottets betänkande nr 23 föreslagit att sammanlagt över 6,5 miljarder kronor skall anvisas till kommunerna. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Björn Molin inledde med att säga att han ansåg att kommunerna har en alltför hög expansionstakt. Man måste då ställa sig frågan om Björn Molin anser att barnomsorgen, äldrevården och sjukvården är tillräckligt tillgodosedda i kommunerna. Vi har i en rad motioner lagt fram olika förslag som tar upp primärkommunernas och landstingskommunernas problem när det gäller att fullgöra dessa uppgifter. Från det håll som herr Molin representerar skulle man möjligen kunna säga att det regeringsförslag om sänkning av arbetsgivaravgiften, som det talats om, skulle kunna komma kommunerna till del, men en sådan åtgärd slår generellt över hela fältet. Förslagen i våra motioner är däremot specialinriktade för att underlätta kommunernas ekonomi. Björn Molin säger vidare att det inte är praxis att i ett sådant här skede ta ställning till ert förslag, som innebär stora förändringar i kommunernas ekonomi. Det är naturligtvis ett sätt att kringgå problematiken. För ungefär ett år sedan debatterade vi 1972 års skatteutredning, som inte var färdig med sitt betänkande, och då föredrog regeringen på förslag av budgetminister Mundebo att bryta ut en del av skatteutredningens då ännu icke framlagda förslag, som alltså inte ens hade börjat bli föremål för remissbehandling. Vad det gällde då var frågan om att inflationsskydda skatteskalorna. Taktiken att skylla på att olika delar av en fråga är i ett visst stadium av utredning eller under remissbehandling används ju bara när det passar de egna syftena. Jag vill påstå att utskottets behandling eller brist på behandling i detta fall i högsta grad är ett uttryck för nonchalans.
Herr talman! Jag tycker att utskottet har visat en överdriven försiktighet då det gäller att diskutera frågan om en särskild beredning, som skulle försöka finna konkreta möjligheter att införa ett kommunalt skattetak. Är det så att man principiellt är motståndare till ett skattetak, kanske man kan vara tillfreds med de diskussioner som förs i kommunalekonomiska utredningens betänkande. Men är det så att man tror att det här är någonting som förr eller senare tränger sig på, vare sig vi vill eller inte, någonting som så småningom blir en nödvändighet, måste man konstatera att det finns många frågor som kräver ytterligare belysning. Som jag sade i mitt anförande gäller det speciellt kopplingen till skatteutjämningssystemet. Därför tror jag att man redan nu lugnt skulle kunna konstatera att den här beredningen behövs; det finns all anledning att sätta i gång det arbetet. Det krävs inte inväntande av några remissvar, ty de kan inte ge något ytterligare på den här punkten. Det är en annan typ av arbete som erfordras. Här har det talats om dem som är nya i riksdagen. Jag tror inte det är många här som är så nya att de inte var med vid behandlingen av konstitutionsutskottets betänkande nr 21 under innevarande riksmöte. Där tog vi ställning till interkommunal skatteutjämning — en fråga i vilken kommunalekonomiska utredningen inte hann framlägga något förslag, än mindre hann få något remissbehandlat. En fråga som betraktades som ganska akut plockades upp och särbehandlades. Mot den bakgrunden tycker jag inte man kan motivera ett avslag på motion 504 fullt så enkelt som utskottet gjort.
Herr talman! När man kritiserar utskottet för att man fått en något nonchalant behandling eller — som jag uttryckte det — en höggradigt nonchalant behandling, så gör man det enligt herr Molins mening därför att man är så ny i församlingen att man inte känner till tågordningen. Jag erkänner villigt att jag är relativt ny i församlingen. Men jag anser ändå att man hade haft rätt att fordra en något mer utförlig argumentation från utskottet när det gäller den problematik som vi tog upp i vår motion. Vi visade nämligen på att skattepolitiken, framför allt på den kommunala sidan, har kommit in i, som vi uttryckte det, en återvändsgränd; vi visade på ett ständigt stegrat behov av medel till kommunerna. Av detta drog vi slutsatsen att antingen får staten ta över en del av kommunernas kostnader eller också får man dämpa takten i den kommunala sektorns utbyggnad, alltså få till stånd en större återhållsamhet. Herr Molin har egentligen redan sagt att han anser att man skall göra det senare, och på den punkten sammanfaller herr Molins uppfattning helt med uppfattningen i motionen från moderat håll, så i det avseendet är ni ju jämspelta! Man kan alltså inte säga att ni inte har uttalat er mening, för det har ni verkligen gjort, men ni har inte ägnat särskilt många argument åt att visa på vilket sätt vi har fel i vår argumentation. Den målsättning som ni nu för till torgs, nämligen den ökade återhållsamheten, vem kommer den att drabba? Den kommer att innebära en fortsatt övervältring på de sämst ställda i samhället. Det är verkligen inte de som har egen fin bil som är i behov av att den kollektiva sektorn byggs ut. Det är inte heller pensionärer med relativt god tillgång på pengar som har det största behovet av att långtidsvård och åldringsvård byggs ut. Det är naturligtvis de som inte är väl bemedlade. Detta är alltså bara ett led i den politik den borgerliga regeringen för och som innebär att man lägger större bördor på dem som är dåligt ställda för att göra tillvaron bättre för dem som redan har. samrådsgruppen för datafrågor borde kompletteras med representanter för riksdagens samtliga partier och för arbetsmarknadens parter.

Herr talman! Det vore intressant att mer ingående diskutera den underliga skvader som regeringens samrådsgrupp i datafrågor utgör. Den sena timmen inbjuder emellertid inte till någon längre debatt. Jag vill bara erinra om vad diskussionen gäller och vad den socialdemokratiska reservationen till finansutskottets betänkande nr 23 handlar om. Det gäller helt enkelt oppositionens rätt till insyn i och påverkan av utredningsarbetet på det datapolitiska området. Företrädare för de nuvarande regeringspartierna talade i valrörelsen en del om hur viktigt det var att man på ett tidigt stadium släppte in riksdagen i besluten och övervägandena när det gällde datafrågorna. Från socialdemokratiskt håll har vi tagit fasta på detta och nu i två år motionerat om inrättandet av ett samhällets dataråd med representanter för bl.a. samtliga riksdagspartier. I detta allsidigt sammansatta dataråd skulle man på ett tidigt stadium kunna diskutera de många gånger invecklade och tekniskt komplicerade datafrågorna innan förslagen kom till riksdagen. Något gehör för dessa tankar har vi emellertid inte fått från den borgerliga riksdagsmajoriteten trots löften i valrörelsen. Vad vi däremot har fått är i stället något som tyvärr måste kallas för ett borgerlighetens eget dataråd, där riksdagens oppositionspartier är utestängda. På annat sätt kan man nämligen inte beskriva den samrådsgrupp i datafrågor som regeringen tillsatte i augusti i fjol. Det som förut skulle ha utretts via offentliga utredningar skall nu, enligt den praxis som den borgerliga regeringen börjat utveckla, skötas så att man diskuterar frågorna i regeringens samrådsgrupp för datafrågor och därefter lägger ut uppdrag till myndigheter och utomstående konsultföretag. På så sätt utestängs såväl opposition som fackliga organisationer på ett effektivt sätt. Däremot är riksdagsmän från samtliga borgerliga partier företrädda i detta råd. Det är alltså inte, som utskottsmajoriteten vill göra gällande, fråga om en sedvanlig intern beredningsgrupp inom kanslihuset. Såväl de utomordentligt omfattande direktiven för samrådsgruppen som regeringens egen presskommuniké talar här sitt tydliga språk.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

Herr talman! Den samrådsgrupp för datafrågor, som regeringen tillsatte i september förra året och som nu Lennart Pettersson vill komplettera med representanter för oppositionen och arbetsmarknadens parter, är ett internt samrådsorgan inom regeringskansliet. Denna samrådsgrupp skall inte ha några beslutsfunktioner, och det förefaller mig uppenbart att finansutskottets majoritet funnit att det inte är riksdagens uppgift att uttala sig i fråga om sammansättningen av en samrådsgrupp inom regeringskansliet. Liksom Lennart Pettersson tycker inte jag heller att det är påkallat med en längre debatt i denna fråga, då budgetministern så sent som den 2 december förra året i en frågedebatt med just Lennart Pettersson utförligt motiverade regeringens ställningstagande beträffande sammansättningen av samrådsgruppen för datafrågor. För intresserade vill jag alltså hänvisa till riksdagens snabbprotokoll nr 39, s. 8 och följande. Herr talman! Med dessa ord yrkar jag bifall till finansutskottets betänkande 1977/78:23 under punkten 24.
Herr talman! Jag skall inte förlänga debatten särskilt mycket. Men Knut Wachtmeister säger här att det är fråga om enbart en intern beredningsgrupp, och det stämmer inte särskilt väl. Innan det blev rättning i de borgerliga leden opinionsmässigt på den här punkten så hade man klart för sig vad det i verkligheten var fråga om. Jag kan här exempelvis citera vad arbetsmarknadsutskottet i fjol sade om den arbetsgrupp i datafrågor som regeringen då nyss hade tillsatt. Utskottet räknade upp alla de områden som arbetsgruppen skulle gå in på. Det var fråga om målsättningen för datapolitiken i vad avser framtida systemstruktur, driftsoch funktionssäkerhet, användarinflytande m.m. I övrigt nämnde utskottet integritetsoch säkerhetsfrågorna samt möjligheten att använda mer decentraliserade system och smådatorer. Utskottet framhöll också att de dataproducerade besked av olika slag som går ut till enskilda medborgargrupper skulle utredas och studeras. Därutöver sade utskottet följande — och bakom det står alltså ett enhälligt arbetsmarknadsutskott inkl.

Låt mig sedan också säga att regeringens samrådsgrupp i datafrågor är så pass unik att den redan blir föremål för statsvetenskapligt intresse. Jag har i min hand en artikel av en statsvetenskaplig forskare, som säger följande om regeringens samrådsgrupp: ”Att på detta sätt låta riksdagsmän ingå i speciella samordningsgrupper i regeringskansliet förekom även under den socialdemokratiska tiden. Men detta förfaringssätt användes vanligtvis för frågor av mer tillfällig och speciell natur t.ex. för utarbetande av riktlinjer för en särskild proposition.” Här är det fråga om ett permanent utredningsorgan och denna forskare påpekar också att inriktningen tycks vara sådan. Lägg därtill att till denna samrådsgrupp är knutet endast representanter för de borgerliga riksdagspartierna medan oppositionen är utestängd. Bilden blir då fullständig av ett mycket speciellt organ som såvitt jag kan förstå har skapats endast med syftet att hålla oppositionen utanför utredningsarbetet i de, som vi ser det, viktiga datapolitiska frågorna. Vi inom oppositionen efterlyser större öppenhet från den borgerliga regeringens sida på den här punkten. Det utredningsväsende där vi tidigare jobbat så bra ihop på förberedande nivåer bör utnyttjas i full utsträckning också på det datapolitiska området i fortsättningen. Med detta, herr talman, ber jag än en gång att få yrka bifall till vår reservation.
Herr talman! Lennart Pettersson hänger uppenbarligen upp sig på att i samrådsgruppen för datafrågor, vars uppgift är att vara rådgivande organ för regeringskansliet, finns det som experter tre personer som råkar vara riksdagsledamöter. Det är Kerstin Anér, Bengt Kindbom och Anders Wijkman. Jag kan erinra om att Lennart Pettersson under den gamla regeringens tid själv var den regeringens expert i sådana här datafrågor och knuten till regeringskansliet. Det kan också tilläggas att denna samrådsgrupp preliminärt skall vara färdig med sitt arbete till hösten. Därför tycker jag inte att det är relevant att tala om en permanent samrådsgrupp.
Herr talman! Det sista var en intressant upplysning som Knut Wachtmeister gav. Kan vi tolka det så att regeringen kommer att avveckla samrådsgruppen för datafrågor och att man då förhoppningsvis ersätter den med ett dataråd med en bred sammansättning, inkl. representanter för samtliga riksdagspartier, som vi har efterlyst i den socialdemokratiska motionen? Är detta riktigt, tycker jag att debatten här i dag fört oss en väsentlig bit framåt, och jag ber att få tacka för beskedet.
Herr talman! Det är för tidigt att yttra sig om det nu, eftersom samrådsgruppen preliminärt skall arbeta till hösten och förbereda en kommande proposition. Svaret på frågan får nog Lennart Pettersson vänta med tills propositionen ligger på riksdagens bord.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunministern för svaret på min fråga. Såsom kommunministern i sitt svar beskriver reglerna förefaller de tillfredsställande. Det är det allmänna intryck jag får, inte minst med den tolkning av 11 § brandlagen som kommunministern gör. Men i praktiken tycks det råda en viss ovisshet om vad som gäller i det här fallet och om vilka befogenheter som bl.a. en brandchef kan ha. Jag framställde min fråga med anledning av vissa problem som uppstod i samband med oljebekämpningen efter Tsesisolyckan. En brandchef som medverkade i bekämpningen av oljeutsläppet stötte nämligen på svårigheter när han ville disponera privat mark för att ställa upp utrustning och annat som behövdes för oljebekämpningen. Enligt den redogörelse jag fått för händelserna visste inte heller brandchefen om att han hade befogenheter att utan vidare disponera denna mark. Han gjorde det i alla fall, trots markägarens protester, men i en känsla av att han inte hade rätt att göra det. Av detta får man intrycket att det kanske kan finnas anledning att se över informationen till vederbörande myndigheter och kanske också till allmänheten i kustområden, om vilka regler som gäller och vilka befogenheter bekämpningsmanskapet och de som leder arbetet har. Jag kan efter den nu lämnade redogörelsen inte bedöma om det också finns behov av förenklingar av bestämmelserna, men det är tänkbart att de kan göras klarare och mera entydiga. Framför allt är det viktigt att det inte råder någon oklarhet om vad som egentligen gäller och vilka befogenheter de som leder detta arbete egentligen har. När en oljebekämpningsaktion skall genomföras är det viktigt att ingen tid går förlorad och att allt arbete sköts på ett så effektivt sätt som möjligt, och då måste naturligtvis både de som leder arbetet och allmänheten veta vilka befogenheter som finns och vilka bestämmelser som gäller. Jag vill än en gång tacka för svaret på min fråga.

Herr talman! Jag vill tacka kommunministern för detta uttalande. Jag har velat rikta uppmärksamheten på att det uppenbarligen har förekommit oklarheter och missförstånd. Därför är det värdefullt om kommundepartementet vill undersöka vilka eventuella förbättringar som kan vidtas. Jag är glad att kommunministern har lovat att göra en sådan granskning av situationen på det här området.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunministern för svaret. Anledningen till min fråga är att de förhandlingar som skulle ha förts för att få till stånd ett meningsfullt MBL-avtal på den kommunala sektorn nu blir starkt försenade. I MBL:s intentioner förutsätts att parterna på arbetsmarknaden skall träffa överenskommelser om inflytandeavtal. För de offentligt anställda måste ändringar i kommunallagen till för att medge de berättigade krav på inflytande som man har från de fackliga organisationerna. Man har alltså från de fackliga organisationernas sida väntat på dessa förändringar i kommunallagen, och man har väntat på utredningen och på den proposition som skulle läggas fram med anledning av utredningen. Propositionen skulle, som sägs i svaret, ha legat på riksdagens bord den 31 mars. Förseningen betyder att riksdagen inte hinner behandla propositionen före sommaruppehållet, och det blir åtminstone ett halvt års försening för de kommunalt anställda innan de får ett inflytandeavtal. Jag tycker inte att argumenten för en försening är hållbara. På tre månader bör man hinna gå igenom remissvaren och ta ställning till hur propositionen skall se ut. Möjligen är det så att regeringen har att ta ställning till starka motsättningar .mellan löntagarintressen och arbetsgivarintressen. Kan det vara så att de remissinstanser som företräder arbetsgivarintressena fruktar för att den kommunala demokratin kommer att utsättas för stora faror om de kommunalanställda får ett mer demokratiskt arbetsliv? Vid en sådan här försening misstänker man att regeringen inte är riktigt enig om hur den skall göra med denna proposition. Det verkar vara så att de utredningsförslag som lagts fram om stärkande av löntagarnas ställning gärna ger den nuvarande regeringen huvudvärk. Det är inte första gången som regeringen skjuter på en proposition som gäller löntagarna. Förslaget om ny förtroendemannalag har regeringen skjutit upp till hösten. Men när det gäller förslag som ger arbetarsgivarna fördelar, så kommer de på löpande band. Där behövs det inga utredningar ens. Nu får jag bara hoppas att den långa tid som regeringen tar på sig för att lägga fram förslaget om demokrati i kommuner och landsting skall leda till en för löntagarna fördelaktig utformning. Här har de tre borgerliga partierna i regeringsställning chansen att visa att de är lika goda löntagarpartier som man i så många andra sammanhang har velat göra gällande.

Herr talman! Får jag tolka kommunministerns sista mening i det senaste anförandet så, att propositionen möjligen kommer under våren, men att uttalandet också kan innebära att man inte hinner framlägga propositionen ens under maj månad? Jag begärde inte att få någon viss dag spikad för när propositionen skall läggas fram, utan jag frågade bara om vi kan lita på att den i varje fall kommer under maj.

Herr talman! Jag vill meddela att jag på grund av resor ej har tillfälle att besvara interpellationerna 1977 78:161 av Lena Hjelm-Wallén inom föreskriven tid. Jag avser emellertid att i samråd med interpellanterna söka finna en lämplig dag för besvarande.
Herr talman! Ylva Annerstedt har frågat mig hur jag ser på frågan om kommunernas skyldighet att servera lunch vid gymnasieskolorna. Frågan om fri lunch i skolan för eleverna är en kommunal angelägenhet. Statliga medel finns ej reserverade för detta ändamål. Det är sålunda kommunerna som har att fatta beslut om eleverna i gymnasieskolan skall komma i åtnjutande av fri skollunch. Kommunerna får själva svara för de kostnader som följer av sådana beslut. Jag finner ingen anledning att ifrågasätta kommunernas hantering av frågan om skollunch för eleverna i skolväsendet.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Mogård för svaret. Jag hade hoppats att skolministern skulle vara positiv till tanken på att kommunerna bekostar skolluncher också för gymnasieelever. Kostexperter är eniga om vikten av att barn och ungdomar får ett näringsriktigt mål mat mitt på dagen. Tyvärr är det så att risken för slarv med mathållningen ökar i stor omfattning, om ungdomarna själva skall svara för lunchen, vilket får trötthet och försämrade skolresultat som följd. Alternativet till mat blir lätt en kopp kaffe och en bulle, vilket som bekant ger tomma kalorier. Som skolministern också säger i svaret är denna fråga mycket riktigt en kommunal angelägenhet. Oroliga föräldrar och lärare har emellertid hört av Nr 125 sig om detta, och det är därför jag velat få statsrådets reaktion på den här frågan. Inom skolförvaltningarna i många kommuner har på senare tid i samband med budgetarbetet den tanken väckts, att skolmåltiderna för gymnasieelever skulle dras in eller avgiftsbeläggas. I ett kärvare ekonomiskt klimat tvingas naturligtvis kommunerna att nagelfara alla utgifter, och på skolans område är så många utgifter fastlagda genom författningar att sparutrymmet är mycket begränsat. Jag anser dock att skolmåltiderna är av så stor betydelse både för elevernas personliga hälsa och för deras insatser i skolarbetet att man måste finna andra besparingsvägar. Jag ber att än en gång få tacka för svaret.
Herr talman! Det föreligger naturligtvis ingen anledning att här diskutera om det är bra att eleverna får mat eller inte. Jag har i mitt svar konstaterat att detta är en kommunal angelägenhet, vilket bygger på att riksdagen 1965 fattade beslut om kommunal skatteutjämning och därvid bakade in de medel, som tidigare utgick för skolmåltider och anskaffande av inventarier för skolmåltidsverksamheten, i det allmänna skatteutjämningsbidraget. Jag anser inte att vi bör ändra på detta beslut. Vi försöker ju att över lag minska detaljstyrningen, och då bör vi definitivt inte börja med specialregleringar av olika slag eller uttalanden från statsmakterna. Jag tror att vi med största förtroende kan lämna ansvaret för den här frågan till kommunerna och den kommunala självstyrelsen. Om det är så att föräldrar i en kommun är oroliga tycker jag att de skall rikta sina anmärkningar mot hur verksamheten sköts till skolstyrelsen i kommunen.
Herr talman! Ulla Tillander har frågat mig om jag anser att de metoder för samarbete mellan polismyndighet, åklargarmyndighet och sociala myndigheter som har använts i Malmö borde vara tillämpliga också i andra kommuner. Samverkan mellan polisoch åklagarmyndigheter är självfallet av grundläggande betydelse för en effektiv brottsbekämpning. Detta gäller inte minst i fråga om de former av kriminalitet som brukar sammanfattas under begreppet den organiserade och den ekonomiska brottsligheten. Frågan om samordning mellan bl.a. polis och åklagare för att bekämpa denna brotts 1 lighet behandlas utförligt i årets budgetproposition. Där framgår att det skall ankomma på riksåklagaren och rikspolisstyrelsen att gemensamt finna de närmare former för samarbete som bedöms mest ändamålsenliga för att genomföra den satsning som har beslutats för detta och nästa budgetår i syfte att bekämpa den organiserade och den ekonomiska brottsligheten. Formerna för samarbete mellan polisen på ena sidan samt socialvårdsmyndigheterna och andra kommunala organ på den andra har ägnats betydande uppmärksamhet under senare år. Ansträngningarna har inriktats på att finna former för samverkan både på planeringsstadiet och på fältet. Även om inriktningen och omfattningen av denna samverkan varierar mellan olika kommuner, står det klart att samarbetet har fortlöpande utvidgats och fördjupats. När jag har besökt olika polismyndigheter har det framkommit att polisen gärna ser att detta samarbete utvecklas ytterligare. I sammanhanget kan erinras om en enkät som 1975 års polisutredning har företagit till bl.a. ett 90-tal kommunstyrelser. Nära 9096 av de kommunstyrelser som har besvarat enkäten har uppgett att ett organiserat samarbete äger rum med polisen. Erfarenheterna av de former för samarbete som förekommer i Malmö är uppenbarligen mycket goda. De kan säkerligen i flera avseenden tjäna som förebild i andra kommuner. Det bör emellertid i första hand ankomma på de lokala myndigheterna att nå fram till den närmare inriktning av samarbetet som framstår som mest ändamålsenlig mot bakgrund av förhållandena på platsen. Denna synpunkt har betonats i olika sammanhang på senare tid, bl.a. i socialutredningens slutbetänkande . Det sägs där att det är mindre lämpligt att centralt ange i vilka former samverkan bör ske, eftersom olika lösningar kan tänkas, bl.a. beroende på den aktuella kommunens storlek och struktur. Av vad jag har anfört framgår att jag är ense med Ulla Tillander om att det är mycket angeläget att de aktuella samverkansformerna ägnas stor uppmärksamhet och att jag anser att det säkert finns goda idéer att hämta från det samarbete som har tagits upp i Malmö. Frågor om samverkan med andra samhällsorgan är en central punkt i det arbete på området som bedrivs av bl.a. polisen och åklagarmyndigheterna. Jag vill till sist erinra om att spörsmålet om polisens samarbete med andra myndigheter också är en viktig fråga för polisutredningen, som väntas avge ett principbetänkande under året.

Herr talman! Jag vill först tacka statstådet för det mycket innehållsrika och positiva svaret. Många har nog intrycket att myndigheterna upplevt en tveksamhet inför att ingripa resolut i sådana här frågor. Visserligen har väl alltid de företeelser det här gäller, t.ex. prostitutionen, funnits i någon form, och man kan tycka att det är ganska lätt att resignera, att betrakta det som ett offer på storstadens altare, vars bekämpande bara hycklare och fanatiker kan ge sig in på. Men synen på prostitutionen har kanske ändrats av olika skäl. Man vet litet mer om den sociala bakgrund från vilken den yrkesmässigt bedrivna Nr 125 prostitutionen rekryterar sina utövare. En sådan insikt bäddar för en större Torsdagen den inlevelse i att man inte längre tycker det är riktigt att flickor skall 20 april 1978 tillhandahållas som slit-och-släng-vara. Än värre blir det naturligtvis om verksamheten tar sig rent affärsmässigt komplicerade former. I det här avseendet har myndigheterna i Malmö reagerat på ett föredömligt sätt, och den reaktionen har säkert en allmän preventiv verkan. Ingen drömmer naturligtvis om att helt kunna utrota brottsligheten i fråga men det är stort redan det att man är medveten om och sätter käppar i hjulet på liknande verksamhet, varav prostitutionen naturligtvis bara är en sida. Man brukar säga att lasternas summa är konstant, men nog har man en känsla av att en brottsbekämpande verksamhet modell Malmö har sin inverkan på den balansen. Utmärkande för den metod som har använts i Malmö är såvitt jag förstår att man praktiskt och tämligen oförskräckt gått in för att närmare och mera i detalj ta reda på det som alla har på känn finns. Det som vanligen kallas den undre världen och som är ganska dunkelt och svårgripbart har man i varje fall försökt att lyfta fram, kartlägga och dokumentera. Det fina är att man kunnat samarbeta och ta ett samlat grepp i dessa frågor och att man tagit resoluta och rejäla tag. Sådant uppskattas av allmänheten. Risken finns annars att den inställningen vinner insteg att den undre världen, osynlig och mäktig, utövar sitt inflytande och spänner sitt nät tämligen oberörd av myndigheternas strävanden, som så att säga sker på vardagslivets ytplan. Jag ber än en gång att få tacka för statsrådets svar.

Herr talman! Håkan Winberg har frågat mig vilken grund det finns för vissa uppgifter i pressen om att man inom regeringskansliet överväger möjligheterna att införa generellt förbud för enskilda medborgare att bära kniv i Sverige. Att inneha vissa typer av knivar är redan i dag förbjudet. Bestämmelserna härom finns i förordningen om förbud mot innehav av vissa stiletter m.m. Förbudet, som är straffsanktionerat, omfattar s.k. springstilett och springkniv och riktar sig mot den som ej fyllt 21 år. Nyss nämnda typer av knivar får inte heller tillverkas i eller införas till riket. Innan förordningen utfärdades hade riksdagen beretts tillfälle att yttra sig över förslaget. Andra lagutskottet anförde därvid bl.a. att om den föreslagna ordningen inte visade sig effektiv borde frågan om generellt förbud tas upp till förnyat övervä 13 Enligt uppgifter från polisen i Stockholm förekommer det allt oftare att knivar används vid brott mot person, t.ex. rån och misshandel. Det har samtidigt också blivit allt vanligare att personer som av olika anledningar omhändertas av polisen är beväpnade med knivar eller liknande tillhyggen. Både inom polisledningen och på fackligt håll är man oroad över denna utveckling. Frågan om möjliga åtgärder i förebyggande syfte har därför tagits upp vid flera kontakter med justitiedepartementet. De bestämmelser som i dag gäller om beslag och förverkande och som är av särskilt intresse i sammanhanget riktar sig i huvudsak mot föremål som antingen redan har använts som hjälpmedel vid brott eller har en utpräglad karaktär av brottsverktyg. Polisen kan därför inte utan vidare varaktigt ta om hand en kniv som påträffats hos en omhändertagen person. Detta har ansetts som otillfredsställande. En vidgad rätt att inskrida mot omotiverade innehav av knivar anses inte bara vara en angelägen åtgärd i den allmänna kampen mot allvarligare våldsbrott utan också en fråga om ett förbättrat arbetarskydd för polisen. Vi är inom justitiedepartementet väl medvetna om vilka svåra gränsdragningsproblem som uppkommer om man vill överväga en lagstiftning som begränsar rätten att bära kniv. Eftersom polisens uppgifter om utvecklingen dock onekligen måste betecknas som oroande har jag ansett det motiverat att söka få del av de erfarenheter som man har gjort i ett par andra länder där man infört förbud mot att bära kniv på vissa platser. Avsikten är att på grundvalav detta och annat särskilt insamlat bakgrundsmaterial söka göra en preliminär bedömning om skälen för en liknande eller till verkningssättet motsvarande reglering överväger de allvarliga betänkligheter som här onekligen ger sig till känna. Det är således fråga om ett kartläggande och förberedande arbete vars resultat det ännu är för tidigt att säga något om. Sammanfattningsvis vill jag dock framhålla att det inte kommer i fråga att införa något generellt förbud mot att bära kniv, detta av både principiella och praktiska skäl. Men man bör inte redan i förväg utesluta möjligheten att i någon form kunna vidta åtgärder för att möta den oroande utveckling som jag nyss har talat om.

Herr talman! Jag ber att få tacka justitieministern för svaret på min fråga. I den situation som råder i dag med hög brottslighet där trenden i vissa avseenden är ökande, t.ex. när det gäller våldsbrotten och rånbrotten, är det nödvändigt med brottsförebyggande åtgärder på många olika sätt. Det kan gälla information och upplysning, såsom t.ex. den kampanj mot häleribrott som skall dras i gång i dagarna. Det kan gälla kontaktverksamhet mellan myndigheter, skolor, organisationer m.m. Brottsförebyggande rådet verkar på olika sätt i det övergripande syftet att skydda människor från att bli utsatta för brott och skydda människor från att begå brott. En lagstiftning med förbud att bete sig på vissa sätt eller att inneha föremål som kan vara farliga och användas i brottsligt syfte är naturligtvis en typ av åtgärder mot brottslighet. Reglerna om vapeninnehav är exempel på det. Justitieministern har i svaret nämnt förbudet mot innehav av vissa stiletter. Men som jag ser det kan man inte förbjuda och författningsreglera i hur hög grad som helst, även om det inom en viss sektor eller bland företrädare för vissa myndigheter kan synas rationellt och effektivt med en långt gående förbudsreglering. En sådan reglering måste nämligen överensstämma med vad folk i allmänhet finner vettigt och förnuftigt. När pressuppgifter har cirkulerat om att det i justitiedepartementet har övervägts generellt förbud att bära kniv, då menar jag att det är stor risk att man i alltför stort lagstiftningsnit håller på att passera gränsen för vad som är rimligt och vettigt. Man är då i närheten av det löjligas gräns. Många kanske kan få intrycket att avståndet mellan Mynttorget — och för all del också Sergels torg — och Grönköping inte alltid är så stort. Dessbättre reducerar justitieministern problemet i svaret — avsikten är inte att det här skall bli ett generellt förbud. Men rätt många frågetecken kvarstår, tycker jag, och det nämns också i svaret: gränsdragningsproblemen, kontrollen, kommer man verkligen åt våldsverkarna medelst förbud - kommer de inte att ha kniv ändå? Det står i regeringsförklaringen från oktober 1976 att kampen mot brottsligheten skall intensifieras och den enskildes trygghet till liv och egendom förstärkas. Det är mycket viktigt att så sker. Men det heter också att den enskildes rättsskydd skall förstärkas, byråkratiseringen av vårt samhälle brytas och kraftfulla insatser göras mot krångel och onödig centralstyrning. Jag tror att ett förbud mot att bära kniv i vilken form det än sker måste utformas utomordentligt försiktigt — annars kan det ge intryck av en förbudsmentalitet som jag tror många människor anser skall vara den nuvarande regeringen främmande.

Herr talman! Daniel Tarschys har frågat mig om regeringen är beredd att ändra nuvarande bestämmelser så att statsbidrag i framtiden även skall kunna utnyttjas för spårvägar. Ulla Tillander har frågat mig om jag är beredd att ställa resurser till förfogande så att ett antal kommuner, bl.a. Malmö, kan bli försökskommuner för ett trådbussystem. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Såsom Daniel Tarschys påpekar i sin fråga föreslog den s.k. KOLT utredningen vidgade möjligheter att ge statsbidrag till fasta anläggningar för lokal kollektivtrafik i tätorter, bl.a. till bussgator och spårvägar. Statsbidrag tilltrådbussanläggningar får också övervägas i samband med arbetet med den trafikpolitiska proposition som jag kommer att förelägga riksdagen. Allmänt vill jag understryka angelägenheten av att goda förutsättningar skapas för kollektivtrafiken. Då det gäller att finna energisnålare, tystare och renare kommunikationsmedel är trådbussen enligt min mening ett alternativ. Jag anser att det är angeläget att trådbusstrafikens ekonomi samt övriga föroch nackdelar närmare utreds. Därför tog jag för ett par månader sedan kontakt med Stockholms läns landsting, SL, i uppdrag att lämna förslag till utformning av försök med trådbusstrafik. Detta arbete pågår, och landstinget räknar med att i år kunna lägga fram ett sådant förslag. Frågan om eventuell statlig medverkan i projektet får regeringen ta ställning till då. Om ett försök kommer till stånd i Stockholms län blir de resultat som där kommer fram vägledande för framtida eventuella satsningar på trådbusstrafik.

Herr talman! Stockholms läns landsting kommer rätt snart att ta ställning till Lidingöbanans framtid. Att bevara banan — som en överväldigande majoritet av Lidingös invånare vill — ställer sig något dyrare än att gå över till busstrafik. Det skiljer på någon miljon om året i 1977 års priser, drygt 10 miljoner för banalternativet mot 9 miljoner för bussalternativet. Men det här är en sned kalkyl redan från början, eftersom den inte ger en helt rättvisande bild av kostnaderna för de vägar som bussarna skall gå på. Och det är här som staten kommer in. De nuvarande statliga vägpengarna kan användas till vägar och tunnelbanor, men däremot inte till spårvägar som har korsningar i samma plan. Kollektivtrafikutredningen föreslog 1975 att vägpengarna skulle kunna användas även till spårvägar av typ Lidingöbanan, och det har också många remissinstanser instämt i. Det var mot den bakgrunden som jag frågade statsrådet Turesson om regeringen är beredd att följa utredningen på den här punkten och medge att vägpengar används också till spårvägar. Jag ber att få tacka för statsrådets inlägg här i kammaren men jag lyckades faktiskt inte, trots att jag ordentligt spetsade öronen, uppfatta något svar på min fråga. Kommunikationsministern säger egentligen ingenting annat än att regeringen fortfarande funderar på saken. Det vore naturligtvis tacknämligt om jag kunde få ett litet förtydligande. Jag kanske då kan passa på att lägga till två följdfrågor. För det första: För oss på Lidingö slår den nuvarande anslagspolitiken så att det kan utgå statsbidrag till att bygga en stor ny huvudled för motortrafiken men inte för en upprustning av spårvägen. Är det rimligt att man på detta sätt å ena sidan försvårar för kollektivtrafiken och å andra sidan gynnar busstrafiken framför spårvägstrafiken? För det andra: Kommunikationsministern har i svaret till Ulla Tillander gjort ett klart ställningstagande till förmån för trådbussar som ett miljövänligt trafikmedel. Skulle han inte kunna göra ett lika klart ställningstagande till förmån för den sorts trådbussar som går på räls, dvs. spårvagnar?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

Vad jag särskilt tänker på i statsrådets svar är hänvisningen till KOLT utredningen, som på många ställen nämner att användningen av eldrivna bussar bör stimuleras, hänvisningen till propositionen samt på det uppdrag som Stockholms Lokaltrafik har fått att lämna förslag till utformning av försök med trådbusstrafik. I detta sammanhang kan man också nämna det positiva intresse som riksdagen gav uttryck för redan vid riksmötet 1975/76. Trafikutskottet framhöll då i sitt yttrande över en motion om statsbidrag till trådbussar att den frågan var angelägen. Det finns många andra tecken som tyder på att intresset kommer på bred front. Jag tänker då på en ökad medvetenhet hos allmänheten om vådorna av både bulleroch luftföroreningar. Både buller och luftföroreningar överskrider i storstädernas centrala delar det hälsovådligas gräns. Dessutom betyder nya trådbusstyper med modernare teknik att intresset stiger. Det är en buss som av tekniska utrymmesskäl kan byggas lägre över markplanet och bekvämare för de resande. Det är viktigt inte minst med tanke på äldre och handikappade. Detta är några av skälen till att elektriskt drivna bussar har diskuterats i många kommuner i Sverige,t.ex. i Malmö, Stockholm, Göteborg, Helsingborg, Linköping, Uppsala och Örebro. Det är faktiskt ganska angeläget att det görs något snart och att kommunerna får resurser, eftersom nedsmutsningen från trafiken ökar, samtidigt som medvetenheten om den också ökar. Det hinder som föreligger är den ekonomiska flaskhals som själva anläggningskostnaderna utgör. Jag skulle slutligen vilja fråga statsrådet om inte en utvidgning av försöksverksamheten i Stockholm till att omfatta också Malmö vore värd sitt pris. Det är ju fråga om en försöksverksamhet, och det måste ha sin betydelse att den bedrivs i kommuner med olika strukturer.

Herr talman! Jag nämnde att jag uppmanat Stockholms Lokaltrafik att på försök inrätta en linje för trådbussar, så att vi får erfarenhet av framför allt det nya systemet med trådbussar, de s.k. duobussarna, som kan gå både med ström från luftledning och på batterier. När man från statens sida är intresserad av att få en sådan erfarenhet, ligger det nära till hands att staten är villig att stå för de merkostnader som kan uppkomma. När försöksverksamheten har kommit i gång —- om den nu gör det — och vi fått de erfarenheter den ger, får vi anledning att ta ställning till hur man skall förfara i fortsättningen. Huruvida försöksverksamheten kan utvidgas till att även äga rum i någon annan svensk kommun kan jag f. n. inte yttra mig om, men om det finns intresse från någon sådan kommun finns det anledning för kommunledningen att ta kontakt med kommunikationsdepartementet, som kommer att pröva frågan. Att jag för några månader sedan tog upp frågan om försöksverksamhet med trådbussar innebär alls inte att jag är negativ till spårvagnar. Tvärtom tycker jag att de är ett alldeles utmärkt kommunikationsmedel där de passar. Vi kommer att överväga KOLT:s förslag rörande ändrade regler för statsbidrag, men för dagen är jag tyvärr förhindrad att säga någonting om resultatet av dessa överväganden.

Herr talman! Det var mycket bra att vi fick veta att statsrådet är en lika varm vän av spårvagnar som han är av trådbussar. Då får jag bara uttala den förhoppningen att denna starka sympati också skall leda till en generös och positiv behandling av KOLT:s förslag. Detta förslag spelar stor roll för kollektivtrafiken här i länet och för Lidingö, där det kommer att ha betydelse för avvägningen mellan bussalternativet och banalternativet, som inom kort skall avgöras i Stockholms läns landsting. Vianser att det är rimligt att staten inte genom en snedvridning av anslagen gynnar det ena av två alternativ, utan att man får någorlunda likvärdiga ekonomiska förutsättningar för de båda alternativen.
Herr talman! Jag får tacka statsrådet Turesson också för det tillägg som han gjorde till svaret. Jag är mycket glad för att statsrådet kommer att lyssna på och ta hänsyn till framställningar från kommuner när det gäller trådbussar. I den kommun som jag själv representerar pågår f. n. en mycket ambitiös och, kan man säga, i ordets bästa mening radikal omläggning av trafiken i de centrala delarna. I samband med den omläggningen upplever nog många att en försöksverksamhet med en ny typ av bussar skulle ge ett mycket gott resultat.

Herr talman! Kurt Hugosson har frågat mig dels vad som är orsaken till att regeringen beslutat överlämna befälsbemanningsutredningens betänkande till den sjöfartspolitiska utredningen, dels när regeringen avser att med utgångspunkt i befälsbemanningsutredningens förslag förelägga riksdagen förslag i bemanningsfrågorna. I juni 1969 tillkallades efter bemyndigande av Kungl. Maj:t en sakkunnig för att se över behörighetskraven för sjöbefäl och därmed sammanhängande frågor. Utredningen antog namnet befälsbemanningsutredningen. Utredningen har avgett två delbetänkanden, år 1974 och 1975. I juni 1977 tillkallades efter bemyndigande av regeringen en särskild utredare med uppdrag att företa en sjöfartspolitisk utredning. Utredningen antog namnet sjöfartspolitiska utredningen. I direktiven förutsätts bl.a. att samråd skall ske med befälsbemanningsutredningen. Vid samma tidpunkt fick befälsbemanningsutredningen tilläggsdirektiv av motsvarande innehåll i fråga om samråd.

Detta är bakgrunden till det av regeringen fattade beslutet att överlämna befälsbemanningsutredningens betänkande till sjöfartspolitiska utredningen för vissa kompletteringar. Syftet med denna åtgärd är att före remissomgången väga in ytterligare faktorer av betydelse för sjöfartsnäringen, som tillkommit under den senaste tiden. Sjöfartspolitiska utredningens kompletteringsarbete förutsätts enligt regeringsbeslutet bedrivas i sådan takt att en redovisning kan ske till mig senast den 31 maj 1978. Avsikten är att därefter skicka ut befälsbemanningsutredningens betänkande med kompletteringar för sedvanlig remissbehandling. Tidpunkt för proposition och riksdagsbehandling av betänkandet blir bl.a. beroende av utfallet av remissomgången.
Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret på mina båda frågor. Det har varit litet underliga turer i den här frågan, herr kommunikationsminister. Befälsbemanningsutredningen har arbetat sedan 1969 med en översyn av reglerna för bemanning av fartyg. Nu har utredningen lämnat ifrån sig ett betänkande, som var enhälligt bortsett från att arbetsgivarsidan, Redareföreningen, hade en avvikande mening. Det naturliga i sådana här sammanhang är att man ser till att trycka betänkandet — det var svårt att få kommunikationsdepartementet med på den punkten. Och sedan hade det varit naturligt att betänkandet hade skickats ut på remiss. Men då gör kommunikationsministern, sannolikt för att tillgodose arbetsgivarintressena, den märkliga manövern att han skickar över utredningen till sjöfartspolitiska utredningen för överarbetning på vissa punkter. I samband med sjöfartspolitiska utredningens tillsättande utarbetades tilläggsdirektiv till befälsbemanningsutredningen om att samråd skulle ske med sjöfartspolitiska utredningen och att man också skulle göra ekonomiska beräkningar som skulle behövas för en bedömning av den företagseko nomiska effekten av utredningens förslag. Ett sådant samråd har ägt rum, och befälsbemanningsutredningen har också i sitt betänkande tagit ad notam den företagsekonomiska effekten — som inom parentes sagt är plus minus noll, även om Redareföreningen nu i efterhand vill göra gällande att så inte är fallet och har talat om kostnader som rör sig omkring 100 miljoner. Det är en egendomlig ordning att man efter en lång tids utredningsarbete bildligt talat försöker sopa utredningens betänkande och förslag under mattan och skicka över det hela till en annan utredning.

Detta är med förlov sagt förvånansvärt. Här har arbetsmarknadens parter träffat en kollektivuppgörelse, och sedan säger kommunikationsministern att eftersom de har gjort detta skall betänkandet skickas över till en annan utredning för en utvärdering beträffande de avtal som träffats på arbetsmarknaden.

Herr talman! Kurt Hugosson säger att det var en märklig manöver. Det kan jag inte alls hålla med om. När en utredning har pågått en mycket lång tid — det är Kurt Hugosson och jag överens om — från 1969 till 1978 i ett samhälle, som utvecklas och där det ständigt händer nya saker, är det naturligt att vissa delar kan behöva ses över med hänsyn till den senaste tidens utveckling. Det är precis vad vi har begärt att sjöfartspolitiska utredningen skall göra. Det vore rätt illa att skicka ut en utredning på remiss, om den inte är fullt up to date. Det är inte särskilt populärt bland remissinstanserna att behöva belastas med allt det arbete som skrivandet av remissyttranden innebär. Då bör man naturligtvis inte i onödan begära remissvar. Man bör göra utredningar så fullständiga som möjligt, så att de myndigheter och organisationer från vilka vi begär remissyttranden slipper onödigt dubbelarbete. Det är bakgrunden, Kurt Hugosson. Jag tycker inte alls att det är något märkvärdigt. För att det inte skall stå oemotsagt i kammarens protokoll vill jag rätta till ett par uppgifter, som Kurt Hugosson gav. Han påstod att befälsbemanningsutredningens betänkande var enhälligt bortsett från redarsidan. Det riktiga förhållandet är emellertid att de ombordanställda — såväl Svenska maskinbefälsförbundet som Sveriges fartygsbefälsförening — avgav särskilda yttranden. Kurt Hugosson säger vidare att de ombordanställdas organisationer inte är representerade i sjöfartspolitiska utredningen. Men visst är de det. Alla tre organisationerna är representerade där.

Herr talman! När kommunikationsministern i höstas gav tilläggsdirektiv till befälsbemanningsutredningen uppmanade kommunikationsministern utredningen att samråda i olika frågor med sjöfartspolitiska utredningen. Sådant samråd har skett. Men när utredningen sedan är klar, byter man fot och vill på nytt ta upp de kontroversiella frågorna, där arbetsgivarparten har en från samtliga arbetstagarorganisationer avvikande mening. Jag tycker detta är ytterst förvånansvärt. I den skrivelse till befälsbemanningsutredningen som har avlåtits av sjöfartspolitiska utredningens ordförande utan kontakt med de anställdas organisationer, vilka var representerade i befälsbemanningsutredningen såsom experter, återfinner man nämligen formuleringar, som är identiska med de formuleringar som Redareföreningen har sin reservation. Det inträffade, att en utredning som har fullgjort ett arbete — mycket gott, såvitt jag kan förstå — skall bli föremål för en annan utrednings värdering, kan få principiella konsekvenser. Var hamnar vi, herr kommunikationsminister, om olika utredningsmän under pågående arbete ger underbetyg åt andra utredningar? Det naturliga hade varit, herr kommunikationsminister, att den sjöfartspolitiska utredningen fått befälsbemanningsutredningens betänkande på remiss och den vägen givits möjligheter att anföra sina synpunkter på det framlagda förslaget. Genom det nu begagnade förfarandet försöker man sopa befälsbemanningsutredningens betänkande och förslag under mattan. Under alla omständigheter fördröjer man handläggningen av befälsbemanningsutredningens förslag.
Herr talman! Jag tror inte alls att det här är någon särskilt ovanlig företeelse. Det har hänt förr, Kurt Hugosson, att en utredning får titta på andra utredningars förslag och betänkanden. Jag begärde ordet nu senast för att bestrida den beskyllning som Kurt Hugosson riktade indirekt mot mig i det första inlägget, nämligen när han ville göra gällande att departementets — och på departementets förslag regeringens — agerande skulle på något sätt ha samband med en favorisering av den ena parten. Jag kan försäkra Kurt Hugosson att vi verkligen har ansträngt oss att ha kontakt med alla berörda parter. Troligen är det första gången som representanter för redare och de ombordanställdas samtliga organisationer suttit vid samma bord och under kommunikationsministerns ledning diskuterat sådana här frågor i en utomordentligt positiv anda. Jag vet att man från de ombordanställdas sida har uppskattat detta, eftersom det har givit konstruktiva resultat.

Herr talman! Det skall medges, herr kommunikationsminister, att visst har det hänt att man har lämnat över utredningar till andra utredningar, men det hari allmänhet varit expertutredningar som lämnats över till parlamentariska utredningar. I det här fallet har ett utredningsresultat, som alla berörda parter varit med om att arbeta fram, lämnats över till en enmansutredare. Det förvånar mig att kommunikationsministern inte med ett ord vill kommentera det som jag tycker är så uppseendeväckande, nämligen att denne enmansutredare skall utvärdera den kollektivavtalsuppgörelse som träffats mellan de ombordanställdas organisationer och Redareföreningen. Det här har väckt stor uppmärksamhet bland samtliga ombordanställdas organisationer, och de har i en skrivelse till kommunikationsministern, daterad den 21 mars 1978, givit uttryck för den bestörtning som man känner. Och det är inte bara de anställda som har reagerat, utan vad som hänt har lett till att generaldirektören Göran Borggård, som var ordförande i befälsbemanningsutredningen och som är en mycket kompetent utredningsman på området, har lämnat samtliga sina utredningsuppdrag inom kommunikationsdepartementet.

Herr talman!

Det som är förvånande är kanske inte att man gör den här översynen, utan att man gör den utan att de som varit med om att sluta dessa kollektivavtal själva får vara med vid den översynen. Det är därför de ombordanställda har reagerat, herr kommunikationsminister.
Herr talman! Kurt Hugosson citerade några rader i den skrivelse som utredaren i den sjöfartspolitiska utredningen har skrivit. Jag tycker nog att det vore mera relevant om Kurt Hugosson tittade på ordalagen i den skrivelse som var en följd av regeringsbeslutet att överlämna befälsbemanningsutredningen till sjöfartspolitiska utredningen.
Herr talman! Det är ju förvånansvärt att kommunikationsministern då tar upp det i svaret på de frågor som jag har ställt. Jag citerade direkt från det svar som jag har fått av kommunikationsministern, och jag kan fortsätta att citera: ”Detta är bakgrunden till det av regeringen fattade beslutet att överlämna” etc. Med andra ord, denna skrivelse och dess påpekanden om de kollektivavtal som träffats är ju bakgrunden till att man försöker sopa befälsbemanningsutredningens betänkande under mattan.

Herr talman! I dagens svenska samhälle är strävandena att uppnå jämställdhet mellan man och kvinna en självklarhet inom alla politiska meningsriktningar, skriver konstitutionsutskottet. Utskottet refererar till regeringspropositionen nr 71, vari framhålls att ett av många uttryck för detta är föreskriften i regeringsformen att det allmänna skall tillförsäkra män och kvinnor lika rättigheter. Vad handlar då regeringspropositionen och utskottsbetänkandet om? Handlar det om att det nu skall bli slut på könsdiskrimineringen i samhälle och arbetsliv? Handlar det om att kvinnorna nu skall tillförsäkras lika möjligheter till befordran inom alla yrken? Handlar det om att rasera alla de hinder kvinnorna möter på skilda områden i samhället? Nej, det handlar bara om att både manliga och kvinnliga medlemmar av den kungliga familjen skall få arvsrätt till tronen. ” Arbetet på jämställdhet mellan kvinnor och män påskyndas”, stod det att läsa i regeringsförklaringen när den borgerliga regeringen tillträdde. Skyndsamheten gällde tydligen i första hand försöken att putsa upp fasaden på en odemokratisk institution. Den odemokratiska bördsrätten till ett högt ämbete skall utvidgas. Detta kan dock aldrig dölja monarkins oförenlighet med varje strävan till demokrati och jämlikhet. I själva verket innebär förslaget att ge monarkin ett tidsenligare utseende, ett försök att bromsa de verkliga jämlikhetssträvandena. De tidningar som tagit kungahuset på entreprenad i det dubbla syftet att skapa verklighetsflykt och att höja lösnummerupplagorna med skvallerreportage får ökade möjligheter. Nu kan man spekulera i om det blir manlig eller kvinnlig efterträdare till den nuvarande kungen en gång i framtiden. Har inte regeringens, konstitutionsutskottets och riksdagens ledamöter känt en besk smak när detta jippo framställs som ett led i en strävan till jämställdhet? Särskilt de kvinnliga ledamöterna, som måste uppleva sina medsystrars ojämlikhet på de flesta områden i samhället, borde reagera mot detta hyckleri. För de många kvinnor som genom arbetsinsatser, utbildning och hård kamp försöker bryta igenom könsdiskrimineringens vallar ter sig i alla fall talet om kvinnlig tronföljd som jämlikhetsreförm närmast som ett hån. Om en man eller en kvinna skall kunna ärva ett ämbete har inte ett dyft med jämställdhet eller demokrati att göra. Det ärftliga ämbetet är odemokratiskt. Vänsterpartiet kommunisterna förordar den enda raka lösningen av tronföljdsfrågan, nämligen att monarkin avskaffas. Då behöver man inte brottas med frågan om huruvida fullt kognatisk tronföljd ”är stridande mot det år 1810 ingångna avtalet mellan huset Bernadottes stamfader och ständerna”. Då behöver man inte brottas med frågan om konungen ”alltid skall vara av den rena evangeliska läran, sådan som den, uti den oförändrade Augsburgiska bekännelsen, samt Uppsala mötes beslut av år 1593, antagen och förklarad är”.

Konstitutionsutskottet har faktiskt upptäckt att formuleringarna i 1809 års regeringsform och 1810 års successionsordning är präglade av den tid under vilken de tillkom. Har möjligen inte utskottet upptäckt att monarkin som system också präglas av en svunnen tid? Den är en kvarleva som inte har med ett demokratiskt synsätt att göra. Den är därtill ett inte oviktigt medel för de krafter som motarbetar demokrati och jämlikhet. Därför bör monarkin avskaffas. Vår ståndpunkt är densamma som arbetarrörelsen och med den förbundna krafter alltid hävdat i kampen för demokrati och jämställdhet. Kravet på monarkins avskaffande har varit och är ett demokratiskt krav. Socialdemokraternas ställningstagande till frågan om kvinnlig tronföljd har väckt förvåning för att inte säga förbittring på många håll inom arbetarrörelsen. I utskottet har de socialdemokratiska ledamöterna inte deltagit i beslutet. De socialdemokratiska kammarledamöterna skall heller inte delta i beslutet. Har man då inte tagit ställning? I själva verket har man tagit ställning och därtill mot sitt eget partiprogram. När propositionen lades fram gjorde den socialdemokratiska riksdagsgruppen en deklaration — som Hilding Johansson här har upprepat — där det heter: ”Vi kommer från socialdemokratiskt håll inte att motsätta oss att förslaget genomförs.” Detta är alltså ståndpunkten. Tillägget att ”vi anser att det politiska intresset bör koncentreras på för vårt folks välfärd och trygghet avgörande frågor” är inte särskilt meningsfullt mot bakgrund av att kvinnlig tronföljd liksom monarkin är avsedd att användas för att avleda uppmärksamheten från avgörande frågor. Jag vill fråga Hilding Johansson på vilket sätt han anser att ”för vårt folks välfärd och trygghet avgörande frågor” gagnas genom att de socialdemokratiska riksdagsmännen viker sig för reaktionen och frångår sitt program. Hur mårt.ex. de socialdemokratiska ledamöterna på Norrbottensbänken i dag? Om de skall lägga ned rösterna så strider det inte bara mot partiprogrammet utan också mot ett några dagar gammalt kongressbeslut i länet. De som fortfarande anser att monarkin bör avskaffas i stället för att putsas upp kommer dock inte att sakna möjlighet att i omröstningen ge uttryck för detta. Jag yrkar bifall till motionen 228, vari föreslås avslag på propositionen om kvinnlig tronföljd samt monarkins avskaffande. Fasadputsningen på kungahuset har ytterligare ett inslag som mera illustrerar monarkins odemokratiska karaktär än en verklig demokratisering. Det heter i betänkandet: ”-—-- det nuvarande förbudet för prins att ingå äktenskap med enskild svensk mans dotter upphävs.” Till säregenheterna i detta ärende hör onekligen också den motion som pläderar för valfrihet mellan monarki och republik någon gång under nästa årtusende när nuvarande kungens ämbetstid är fullbordad. Olika alternativ för val av kung/drottning skisseras också. Även detta sägs tillhöra jämlikhetssträvandena!

Där finns Askungesagan om ”den vanliga flickan som äntligen blivit drottning” och där finns allt skvaller om kungliga personer. Hur skall det inte bli nu, när prinsessor kan få ärva tronen och prinsar få ingå äktenskap med enskild svensk mans dotter? Konstitutionsutskottet anför att 1974 års regeringsform bekräftade monarkin som Sveriges statsform. ”Någon ändring i detta hänseende är i dag inte aktuell”, skriver utskottet. Jo då, ändring i detta hänseende har varit aktuell mycket länge och är alltjämt aktuell. Ändring i detta hänseende kommer också att öka i aktualitet i takt med att strävandena till demokrati och jämställdhet växer i styrka. När vi avvisar förslaget om kvinnlig tronföljd sker detta utifrån den principiella uppfattningen att monarkin är oförenlig med demokratin. Det är samma principiella uppfattning som motiverar vårt krav om monarkins avskaffande. Vi har i vpk-motionen pekat på att monarkin används för reaktionära syften. Monarkin tjänar inte bara reaktionära syften i vårt land utan utnyttjas också av våldsregimer i andra länder. Kungaparets besök i Brasilien tolkades sålunda som stöd för den reaktionära och folkfientliga regimen där. Det som angavs vara ett privat besök fick sådan officiell prägel att det framstod som stöd för regimen i Brasilien, medan det stora flertalet i vårt land säkert stöder de demokratiska krafterna. I arbetarrörelsens tidigare år var kampen mot monarkin en viktig del av kampen för demokratin. Detsamma gäller alltjämt. Vpk fullföljer arbetarrörelsens kamptraditioner. Vi kräver monarkins avskaffande. Monarkin utnyttjas för reaktionära syften och är en kvarleva från en förgången tid. Monarkins avskaffande överensstämmer med strävandena för demokrati och jämställdhet.

Herr talman! Den 1 januari 1977 trädde vissa ändringar i regeringsformen i kraft. Ändringarna avsåg bl.a. att i ökad utsträckning förankra strävandena att uppnå jämlikhet mellan man och kvinna i grundlagen. I 1 kap. 2§ regeringsformen sägs sålunda numera, att det allmänna skall tillförsäkra män och kvinnor lika rättigheter. Den nya lydelsen av tidigare 2 kap. 168 regeringsformen bygger på principen att ingen medborgare får missgynnas på grund av sitt kön. Arvsrätt till tronen har f. n. bara manliga medlemmar av kungafamiljen. En sådan ordning framstår i dag som otidsenlig. Den strider också mot den i regeringsformen förankrade principen om mans och kvinnas jämställdhet. Det förslag som nu behandlas innebär att jämställdhet skall införas också i frågan om arvsrätt till tronen. I fortsättningen skall det råda fullständig jämställdhet mellan könen. I en syskonkrets skall alltid den som är äldst stå närmast till tronen, oberoende av kön. Den reform som föreslås i propositionen framstår som följdriktig och naturlig. Jämställdheten mellan könen bör gälla också i fråga om statens högsta ämbete. Konstitutionsutskottet har därför tillstyrkt de genom propositionen framlagda förslagen till ändring i successionsordningen och regeringsformen. Genom dessa utsträcks arvsrätten till tronen till att omfatta också kvinnliga avkomlingar till den nuvarande monarken, konung Carl XVI Gustaf. I fråga om den tekniska utformningen av reformen har utskottet inte haft någon erinran mot propositionens förslag. Formuleringarna i 1810 års successionsordning är präglade av den tid under vilken de tillkom. Någon fullständig översyn av successionsordningen har emellertid inte företagits i detta ärende. I princip är det nu bara fråga om sådana ändringar som behövs i samband med att kvinnlig tronföljd införs. Monarkin är väl förankrad i Sverige — inte bara i grundlagen utan också hos det överväldigande flertalet svenskar i deras medvetande och känslor. En annan statsform i Sverige än den nuvarande monarkistiska är helt enkelt inte aktuell i dag. Att utskottet avstyrker också motioner från vpk och apk som gäller statsformen är mot denna bakgrund en självklarhet.